Herr talman! Till Lennart Brunander vill jag säga att det naturvårdsverkets forskningsanslag framför allt används till är mera direkt målinriktade uppgifter. Självfallet måste det till en omfattande grundforskning på olika områden som ett underlag, men det förringar inte behovet av de direkt målinriktade åtgärderna. Det är, som jag sade, därför som närheten mellan resultatet och handlandet är väsentlig. Sedan vill jag säga till Börje Stensson att självfallet kvarstår livsmedelskommitténs uppdrag att dra upp riktlinjerna för livsmedelspolitiken. Det har ingenting att göra med det forskningsprojekt som aviseras i propositionen och som jag uppehöll mig vid en del här. Forskningsprojektet skall förhoppningsvis kunna ge oss bättre kunskaper om utformningen av ett framtida jordbruk, bättre kunskaper om hur den produktionsapparat skall vara uppbyggd som skall kunna ge konsumenterna de livsmedel konsumenterna önskar och har behov av, bl.a. utifrån näringsfysiologiska utgångspunkter. Skall man kunna svänga en stor och tung skuta, som det svenska jordbruket är, tar det en viss tid, och man måste ha vissa manövreringsinstrument. Det är förhoppningsvis detta som forskarna skall kunna ge oss hjälp med att få fram. Det är förhoppningsvis detta som skall göra det möjligt för oss att forma ett framtida jordbruk utifrån 1990-talets behov. Det är inte det som livsmedelskommittén just nu arbetar med.
Herr talman! Ulf Lönnqvist envisas med att säga att det är viktigt att den forskning som ligger på naturvårdsverket också ligger där. Det är mycket möjligt att det är så, och det är inte det vi har angripit i vår reservation, utan vad vi har angripit i reservationen är det sätt på vilket man fördelar pengarna. Med ett fristående forskningsråd skulle vi rimligtvis få en säkrare bedömning av hur mycket som skall sättas på målforskning och hur mycket som skall gå till grundforskning. Det är grundforskningen och forskning kring de problem som ligger framför oss som är det viktiga. Ulf Lönnqvist sade avslutningsvis att man vill genom forskningen få fram modellerna för 1990-talets jordbruk och jordbrukspolitik. Låt oss hoppas att det blir så. Tyvärr upplever jag i dag väldigt mycket att det är 1960-talets jordbrukspolitik som socialdemokraterna håller på att uppväcka.
Herr talman! Jag tackar Ulf Lönnqvist för klarläggandet beträffande livsmedelskommitténs uppdrag och forskningsprojektet som aviseras. Det måste väl i så fall betyda att uppgiften för livsmedelskommittén var för stor och att kommittén har fått för kort tid på sig. Man får väl då anta att det livsmedelskommittén kommer med inte har den tyngd som kanske var tänkt från början, med hänsyn till de direktiv som ändå gavs till kommittén.
Herr talman! Jag har en större tilltro till naturvårdsverkets forskningsråds möjligheter att göra bedömningar om hur anvisade medel bäst används än vad Lennart Brunander har, och jag tror för min del mer på forskningsrådets bedömningar än på Lennart Brunanders. Livsmedelskommittén, för att nu beröra den igen, Börje Stensson, arbetar ju med dagens produktionsformer och hur dessa bäst skall komma till användning för att dels ge konsumenten så billiga och bra livsmedel som möjligt, dels skapa bättre förutsättningar för producenten.

Det står inte heller i dess direktiv. Forskningsprojektets uppläggning skall förhoppningsvis leda till att vi så småningom får en del besked på dessa områden. Naturligtvis har livsmedelskommittén exakt samma tyngd och berättigande i dag som när den tillsattes. Det är ett väsentligt och viktigt material den utredningen kommer att redovisa. Men förhoppningsvis skall detta forskningsprojekt kunna ge en redovisning så småningom av ett material som gör att vi kan få pröva om andra produktionsformer än dagens behövs inom svenskt jordbruk.

Herr talman! I det föreliggande betänkande från jordbruksutskottet med anledning av den s.k. forskningspropositionen behandlas även en del frågor med anknytning till vattenbruk. Vattenbruk är den samlande benämningen på fisk-, mussel-, skaldjursoch algodling. Detta är en näring som starkt expanderar i Sverige. I t.ex. Bohuslän sker just nu en expansion på framför allt musselsområdet. Algodling är också en verksamhet som med all sannolikhet kommer att bli omfattande inom en nära framtid. Vattenbruket är en framtidsnäring som kommer att få stor betydelse för att skapa jobb i framför allt glesbygder. För Bohusläns del har redan näringen fått stor betydelse för sysselsättningen i länets skärgårdsoch glesbygdsområden. I dessa områden, där arbetslösheten är mycket hög, är det ont om nya jobb i andra näringar, och förhoppningarna på vattenbruket är stora. Ulf Lönnqvist talade tidigare här om forskningsinsatser på detta område. Det är bra. Men det räcker inte med bara forskningsinsatser. Det gäller också att vidta åtgärder för att eliminera och minska olika praktiska och byråkratiska hinder. Beträffande tillståndsprövning för odling av fisk och skaldjur är det av mycket stor vikt att ett förenklat förfarande kommer till stånd. Den i dag både krångliga och ofta kostsamma prövningen främjar inte näringens framväxt. Ett sådant förenklat prövningsförfarande borde innebära att den som vill ägna sig åt vattenbruk skall kunna ställa sin ansökan till länsstyrelsen som i sin tur gör én samlad bedömning av alla de faktorer som kan påverka lokaliseringen. När det gäller avgifterna för prövning och tillsyn enligt miljövårdslagen är det beklagligt att vi inte tidigare vunnit gehör i riksdagen för en generell befrielse från dessa avgifter när det gäller vattenbruket. Detta avgiftssystem är särskilt inkonsekvent när det gäller musselodlingar. Ur miljösynpunkt kan inga negativa effekter på miljön påvisas. Musslorna lever på växtoch djurplankton som de filterar ur vattnet. Det förekommer alltså ingen som helst tillsats av näring till odlingarna. Tvärtom tar musslorna alltså hand om en del av den näring som finns i vattnet. Det är ju just övergödning som är ett av problemen vid våra kuster. I den mån som det förekommer någon miljöpåverkan från musselsodlingarna är det alltså en positiv sådan. Det bör också nämnas att den mängd musslor som berörs är en försvinnande liten del av alla de musslor som finns. Det är ju bara några få tusen ton som odlas jämfört med de hundratusentals ton som finns i naturligt tillstånd i kustvattnen. Det är därför helt orimligt att en sådan verksamhet skall belastas med s.k. miljöskyddsavgifter. En ny näring som är under uppbyggnad har oftast mycket snäva ekonomiska ramar, och vattenbruksverksamheten är inget undantag. För att stimulera näringens fortsatta framväxt är det viktigt att vattenbruksutövarna ges ökade kreditmöjigheter på fördelaktiga villkor. Detta torde bäst ske genom införande av särskilda vattenbrukslån. Ett annat sätt kan vara att någon av de stödformer som redan finns, t.ex. glesbygdsstödet, ges ökade resurser för att tillgodose vattenbrukets behov. Både jordbruksministern och utskottsmajoriteten anser att det behövs ytterligare underlag för bedömning av om det finns behov av ytterligare stödformer för vattenbruket. Jag anser för min del inte att det behövs ytterligare utredande på denna punkt — vad som behövs är att pengar ställs till förfogande så att näringen kan utvecklas. Den erfarenhet som redan finns är fullt tillräcklig för att göra detta ställningstagande. Herr talman! Beträffande fiskeristyrelsens laboratorier har jordbruksministern tillkallat ytterligare en utredare som skall lämna förslag om den framtida organisationen och lokaliseringen. Jordbruksministern har tidigare fört fram tanken på att en viss del av havsfiskelaboratoriet, som i dag finns i Lysekil, kan flyttas till sydeller ostkusten. Även om utredningen skall komma med sitt förslag redan den 1 augusti, vill jag redan nu slå fast att det inte finns några hållbara skäl som talar för en flyttning av dessa resurser från västkusten. Tvärtom finns det en mängd sakskäl som talar för en fortsatt lokalisering till Lysekil. Med tanke på arbetssituationen i riksdagen skall jag inte närmare utveckla skälen för bibehållande av verksamheten i Lysekil, utan hänvisar till motion 1983/84:2599 där jag tillsammans med Kjell A. Mattsson ingående redovisar dessa skäl. Låt mig avslutningsvis påpeka att det med hänsyn till bl.a. arbetsmiljöförhållandena är av största vikt att investeringen i havsfiskelaboratoriet kommer till stånd så snart som möjligt. Herr talman! Jag yrkar bifall till centerns reservationer nr 7 och 8 i jordbruksutskottets betänkande.

Herr talman! Jag står här som vanligt — sedan 1971 — för att tala för djurens rätt, och i det här sammanhanget för försöksdjurens. Mycket har hänt sedan 1971, och djuren har faktiskt fått det något bättre. Antalet försöksdjur har kraftigt gått ner, och jag hoppas att utskottets optimism är berättigad när man tror att vi i framtiden skall få säkrare statistik om hur många djur som faktiskt går åt. Etiska nämnder bevakar djurens rätt — eller borde åtminstone göra det. Varje år kan man få höra forskare tala om typer av djurförsök som inte längre görs, därför att de numera anses oetiska. Något sådant sades alltså inte för några år sedan om samma försök. Det finns alltså utan tvivel en mängd experiment som pågår i dag, som om några år kommer att ha avskaffats som oetiska. Men allt detta sker inte av sig självt. Några måste arbeta för det, och arbeta hårt. De som bevisligen lägger ner mest av ideellt och obetalt arbete på detta är de djurskyddsföreningar som uttryckligen talar för försöksdjurens rätt och mot plågsamma djurförsök. Jag vill därför kraftigt understryka det krav som uttrycks i reservation 1 om de etiska nämndernas sammansättning i framtiden. Jordbruksministern har nyligen i annat sammanhang lovat att de djurskyddsföreningar som jag nämnt icke skall diskrimineras vid tillsättandet av etiska nämnder. Jag är väldigt glad för det, men jag tror att det blir mycket lättare att hålla det löftet om inte antalet ledamöter i nämnderna dras ner alltför mycket. Riksdagen bör uttrycka de krav på regeringen som finns i reservation 1, om inte de etiska nämndernas arbetsmöjligheter skall bli sådana att djurvännerna får alldeles för svårt att göra sig hörda. Herr talman! I den debatt om djurförsöken som förs både här i riksdagen och på andra håll är det ofta svårt för argumenten att mötas. Det blir en sorts goddag-yxskaft-debatt. Jag kan inte se att det är vetenskapsfientligt att vilja ha bra vetenskap. Jag vill tvärtom säga att det vore bra om forskarnas kreativitet användes bättre än i dag, nämligen till att finna nya effektiva metoder att avlura naturen hennes hemligheter, utan att nödvändigtvis plåga levande varelser under tiden.

Eftersom det tydligen gått bra att göra dessa experiment i 13 år, och t.o.m. att doktorera på en avhandling rörande droger som signaler för djurs beteenden utan veta vilken ”teoretisk begreppsapparat drogstimuli behöver för sin beskrivning”, är det svårt att förstå varför det nu plötsligt blivit av nöden. Då jag dessutom starkt betvivlar att dessa djurförsök har någon som helst betydelse för att lösa drogproblemen i samhället, vill jag reservera mig mot nämndens beslut att godkänna försöket.” Dessa ord kommer från en lekman och är därför givetvis suspekta för det vetenskapliga etablissemanget. Jag skall därför referera vad som skrivs i en amerikansk lärobok från 1977, som handlar om experimentella modeller för psykopatologi. Där säger författarna att det troligen i all framtid kommer att bli omöjligt att finna användbara djurmodeller för en mängd psykosomatiska och somatiska mänskliga sjukdomar. Men detta hindrar dem inte från att med intresse och entusiasm beskriva en rad former av fysisk och psykisk tortyr på djur — hundar som utsätts för elchocker de inte kan komma undan, för att man skall se om de blir deprimerade av det, och apungar som isoleras från all kontakt och stimulans i brunnsliknande burar och som givetvis blir svårt deprimerade av det, värre ju längre de har suttit där. Hur detta kan förvåna någon eller betraktas som ett vetenskapligt framsteg är naturligtvis totalt obegripligt för varje utomstående. Jag yrkar bl.a. mot den här bakgrunden bifall till reservation nr 2 av John Andersson och Lars Ernestam, som kräver en utredning av djurförsökens relevans för humanbiologiska förhållanden. Jag vill i detta sammanhang också yrka bifall till reservation 1, på den punkt som gäller avskaffandet av LD 50-tester. Utskottet är, som det brukar, nöjt med vad regeringen gör för att påverka den nationella och internationella utvecklingen mot ett sådant avskaffande. Jag anser att regeringen bör uppmanas att ta ett ökat ansvar för att bevaka detta arbete. Den amerikanska federala myndigheten för livsmedel och medicin, alltså motsvarigheten till vår socialstyrelse, arrangerade i november i fjol ett möte med ansvariga myndigheter, industri och forskning, varvid konstaterades att denna amerikanska myndighet, FDA, icke kräver LD 50-tester för att fastställa akut giftighet. Det gör ingen annan amerikansk myndighet heller, med några sällsynta undantag. Den amerikanska federala miljövårdsmyndigheten, EPA, har också på fråga från 75 kongressledamöter sagt att den tänker upphöra med att kräva LD 50-tester och att den kommer att ta kontakt med OECD för att få sina ändrade bestämmelser internationellt godkända. Under tiden utför flera läkemedelsföretag i Sverige LD 50-tester, under förebärande av att sådana krävs av myndigheterna, bl.a. i USA. Detta ärinte längre med sanningen överensstämmande. Sverige har alltså att skyndsamt sluta upp bakom det som USA har bestämt — och som vi hade kunnat vara först med, om den tidigare regeringens initiativ på det här området följts upp. Sverige måste också besluta samt påverka OECD och andra internationella instanser, så att ingen skall kunna skylla på andra länders krav när man utför LD 50-tester.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
Herr talman! Långsamt börjar den insikten sprida sig, att försök med levande djur inte bara är etiskt tvivelaktiga utan också vetenskapligt diskutabla. Med det ökande antalet substanser i kemisamhället och det allt starkare och mer komplicerade samspelet mellan deras verkningar kan dessa vetenskapliga brister bli en fara för hälsa och miljö. Kort uttryckt är djurförsökens brister och irrelevans beroende på följande omständigheter: Levande varelser utgör komplicerade organismer. Det är ett faktum som i alla experiment av mer subtil natur inför ett starkt element av nyckfullhet och variation, vilket när det gäller djur helt enkelt inte kan vare sig mätas eller förutses. Levande djur uppvisar både genetiskt och i sina miljöanpassade funktioner vanligen mycket olikartade reaktioner jämfört med människor. Deras toleransnivåer, graden av bakgrundspåverkan innan experimentet görs, deras livslängd och deras vana vid exposition för omgivningssubstanser är vanligen helt annorlunda än vad som gäller för människor. Hit hör också det enkla faktum att försöksdjuren i regel inte ens tillhör de högre djurarter som ur biologisk utvecklingssynvinkel står någorlunda nära människan. Som särskilt uppenbart framstår det vetenskapligt stötande i att dra slutsatser när det gäller psykiska reaktioner på kemiska ämnen. Förutom att djurens högre nervsystem kvalitativt sett är helt olika människans är djurens sätt och förmåga att bygga psykiska strukturer i grunden olika — olika intill ojämförbarhet. Det krävs, för de farliga och komplicerade problem som forskningen i kemisamhället ställs inför, helt andra metoder. Man måste kunna renodla experimenten, abstrahera från ovidkommande faktorer. Man måste garantera noggrann kvantitativ mätbarhet för påverkansgrad och påverkansnivåer. Djurförsök saknar teoretiska och praktiska förutsättningar att uppfylla sådana krav. Därför bör man — och det är hög tid — utreda deras allmänna vetenskapliga relevans. Riskerna för misstag i det moderna kemisamhället kan eljest komma att stå oss dyrt. Det finns ett särskilt skäl att uppmärksamma allt detta just nu. Utskottet bedyrar visserligen sitt intresse för alternativa försöksmetoder, men vi vet också att det finns krafter i rörelse för att utöka djurförsöken. Det finns t.o.m. de som hävdar — i en aktuell utredning, som snart kommer att presentera sitt slutbetänkande — att man just för att skydda oss mot de ökande farorna och problemen i kemisamhället måste utöka djurförsöken och som aktivt förespråkar detta. Detta är något man bör se upp med. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2. Jag yrkar också bifall till reservation 13, som innehåller krav på inrättande av en forskningsstation för skogsmiljöproblem i Ronneby. Jordbruksutskottet skriver visserligen i sin kommentar till det kravet att naturvårdsverket genom propositionen har fått i uppdrag att tillsammans med alla berörda organ planera för framtiden när det gäller den här typen av forskning. Vet man något om svensk förvaltning, kan man emellertid räkna med att det kommer att gå många år innan vi får se några resultat av detta uppdrag. Det hade därför varit bra — inte minst med tanke på situationen på skogsmiljöområdet just i Blekinge — om man redan nu hade kunnat få fram en inriktning att det åtminstone skall organiseras en ordentlig materialinsamling och ordentliga studier i den intressanta och problematiska del av den svenska skogsmiljön som Blekinge ju erbjuder. Jag tror att det hade inneburit både en tidsvinst och en vetenskaplig vinst om så hade kunnat ske.

Herr talman! Jag tar till orda i anledning av motion nr 1034, skriven av Kurt Hugosson, Inga-Britt Johansson och av mig. I fjärde att-satsen begär vi att havsfiskelaboratoriet genom samarbete med Kristinebergs marinbiologiska station — båda belägna i Lysekil — skall kunna få möjligheter att fortsätta sin verksamhet i Lysekil. I proposition nr 10, Svensk havsresursverksamhet, föreslår jordbruksministern att en utredning skall tillsättas föra att studera frågan närmare, på grund av att det fortfarande råder osäkerhet om hur den framtida utformningen av fiskeristyrelsens laboratorieverksamhet bör vara. Motiveringarna och skälen till osäkerheten — vilka vi motionärer inte håller med om, eftersom vi är säkra på att den bästa platsen för den aktuella verksamheten är Lysekil — finns uppräknade såväl i propositionen som i utskottets betänkande. Jag hänvisar till och rekommenderar en läsning av dessa skrifter. Eftersom utredningen redan är tillsatt, finner utskottet icke skäl föreligga för riksdagen att under pågående utredningsarbete göra något uttalande om den här frågan och avstyrker således motionen, något som vi motionärer accepterar i detta läge. Herr talman! Jag vill ändå tala om varför vi tycker att havsfiskelaboratoriet skall ligga kvar i Lysekil. Ett skäl är att det redan ligger där. I den fysiska riksplaneringen på 1970-talet betecknades Gullmarsfjorden som ett område av riksintresse för bl.a. den vetenskapliga och kulturella naturvården. Den 21 mars 1983 fastställde länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län Gullmarn som naturvårdsområde. Syftet är bl.a. att i kombination med andra åtgärder bevara Gullmarsfjorden som ett marinbiologiskt värdefullt referensområde för vetenskaplig forskning samt att slå vakt om Gullmarsfjordens betydelse som reproduktionsoch uppväxtområde för åtskilliga värdefulla fiskarter. I konsekvens med detta har de fem kommunerna runt Gullmarsfjorden gjort stora ekonomiska åtaganden för t.ex. avloppsrening och bebyggelse. Regionalpolitiska skäl finns naturligtvis, men eftersom jag förutsätter att de är väl kända för kammaren anför jag inga dylika här och nu. Jag vill bara konstatera att ”visst finns de med i huvudet på en f. d. kommunalpolitiker”. Men här tycker jag att sakskälen för var forskningslaboratoriet från rationell havsforskningssynpunkt skall ha sitt säte är tillräckliga. I Lysekil finns således rent vatten. Rent vatten är nödvändigt om man vill göra experiment med fisk och skaldjur samt miljövårdsoch redskapsundersökningar. Man slipper t.ex. stora investeringar i saltvattenreningsverk och vattenledningar. I Lysekil finns salt vatten, som ju också är en tillgång för havsforskningen — för att inte säga nödvändigt! Gullmarsfjorden erbjuder för svenska förhållanden mycket goda möjligheter att studera marina organismer. Det är också det historiska skälet till att så många havsanknutna laboratorier lokaliserats till Lysekilsområdet. Vid sidan av de två stora havsforskningsinstitutionerna, havsfiskelaboratoriet och Kristinebergs marinbiologiska station, bedrivs verksamhet vid de marinbiologiska stationerna på Klubban i Fiskebäckskil och på Stora Bornö längre in i fjorden. Tillsammans utgör dessa en för Sverige unik koncentration av havsforskningsresurser. Dessutom bedrivs ett nära samarbete med berörda institutioner inom högskolan i Göteborg, liksom med internationell fiskeriforskning, främst då genom Internationella havsforskningsrådet och bilateralt med Norge och Danmark. Gullmarn är Sveriges enda egentliga tröskelfjord. Innebörden av det är att det innanför den s.k. tröskeln finns en djuphåla, som är 120 meter djup. Tröskeln gör att den normala vattencirkulation som en fjord utsätts för förhindras, varför en flora och fauna liknande djuphavsförhållanden har utvecklats där. Följaktligen kan man i Gullmarn bedriva studier av samma flora och fauna som ute i Västerhavet, men med den avgörande fördelen att studieplatsen finns alldeles intill laboratoriet. Denna tillgänglighet finns inte någon annanstans i Sverige — om ens i världen. Utanför Lysekil, i Skagerrak, finns nästan alla de marina arter som över huvud taget fiskas i Sverige. På sydoch östkusten finns endast ett fåtal fiskar i den totala svenska havsfaunan. En lokalisering till Lysekil innebär att man är nära den svenska havsfaunan där den är som rikast. Herr talman! Ännu många fler skäl och motiveringar för en lokalisering till Lysekil finns dokumenterade i såväl utredningar av kommunen som av personalorganisationerna vid de båda laboratorierna. Och vid tidigare behandling av andra att-satsen i vår motion framfördes här i kammaren ytterligare argument, som stöd för vårt ställningstagande. Herr talman! Av det anförda hoppas jag att det har framgått att min bestämda uppfattning är att västkusten bör vara och utvecklas till havsforskningens centrum i Sverige.

Herr talman! Då Elving Andersson redan på ett förtjänstfullt sätt har kommenterat utskottets behandling av fyra av de sex problemområden avseende vattenbruk som jag aktualiserat i motionerna 1983/84:510 och 511, finns ingen anledning att belasta vare sig kammarens protokoll eller tiden med ytterligare argumentation på de punkterna. Jag nöjer mig därför med att kort understryka behovet av tvärvetenskaplig forskning och fiskhälsokontroll. När det gäller bekämpningen av fisksjukdomar säger utskottet litet sangviniskt: Visst, det är väldigt betydelsefullt att man kommer till rätta med detta. Men så nöjer man sig med att säga att det bör ankomma på odlarna själva att ta initiativ i den riktningen. Jag skulle vilja fråga: Vad tror ni hade hänt med yngelrötan som drabbade bina, om inte samhället hade tagit initiativ? Vad tror ni hade hänt med salmonellainfektionerna, om man skulle ha väntat passivt på att de som drabbades själva skulle ta initiativ till att lösa problemet? Man kan inte lösa sådana frågor utan att samhället ställer resurser till förfogande. När det gäller tvärvetenskaplig forskning nöjer jag mig med att citera vad styrgruppen för vattenbruk i dessa dagar har skrivit när man redovisar en av sina sista publikationer: ”Det måste dock beklagas att idén om en sammanhållande, tvärvetenskaplig forskning ej funnit gehör i Sverige. I flera länder som t.ex. Norge, Kanada samt inom EG har just en sådan satsning getts hög prioritet. Utvecklingen av vattenbruket i Sverige kommer ej att få det stöd som kommer att bli fallet i andra länder. För närvarande pågår en dynamisk utveckling där nya metoder och idéer prövas. Förutom satsningen på laxfiskar är arter som torsk, rödspätta, piggvar och tunga aktuella. Bland kräftdjuren är flera sötvattensarter attraktiva. Men även hummerodlingar är aktuella bl.a. för odling av hummer för utsättning, som på sikt skall förstärka det naturliga beståndet. Satsningarna i Sverige är att betrakta som försiktigt avvaktande.” Jag måste tyvärr göra samma konstaterande. Jag tänker inte utmana kammaren genom att gå emot ett enigt utskott, men jag får återkomma till dessa frågor i sinom tid.

Herr talman! Ytterligare några ord om lokaliseringen av fiskeristyrelsens havsfiskelaboratorium: Om det ligger allvar i de tankar som sägs förekomma hos regeringen om att flytta verksamheten från västkusten till osteller sydkusten, är det beklagligt. Kenth Skårvik och jag har i motion 1983/84:2351 framfört att vi trots att fisket i Östersjön ökat har en betydande del kvar i vattnen utanför västkusten. Ur fiskets synpunkt, ur marinbiologisk synpunkt och av arbetsmarknadsskäl bör man bibehålla verksamheten i Lysekil. Jag vill också framhålla de personalpolitiska skälen, som är synnerligen starka, för att man skall skrinlägga alla planer på omlokalisering. Den tillsatta utredningen må arbeta, men jag förutsätter att man ändå bibehåller havsfiskelaboratoriet i Lysekil.

Herr talman! Av regeringens förslag i propositionen om forskning behandlar näringsutskottet i sitt betänkande nr 45 främst de förslag som gäller styrelsen för teknisk utveckling, STU, och energiforskning. Vidare behandlas också budgetpropositionens förslag i vad avser processutveckling i Ranstad. Min kollega Per-Richard Molén kommer i ett senare anförande att redovisa våra synpunkter på energiforskningsdelen, medan jag i detta anförande skall kommentera STU-frågorna och forskningen i Ranstad. Men först skall jag redovisa några grundläggande principiella synpunkter ur moderat näringspolitisk synvinkel. Det svenska näringslivet besitter en omfattande teknisk och ekonomisk kompetens. Många företag tillhör de främsta på världsmarknaden inom sina resp. områden. Det är mycket angeläget att ytterligare utveckla den framåtskridande delen av näringslivet. Här finns stor skicklighet och stort kunnande. Den utvecklingskraftiga delen av näringslivet måste bli större. Sverige måste behålla sin framskjutna plats inom industriell teknisk utveckling. Företagens forskningsoch utvecklingsverksamhet skall understödjas, bl.a. genom att de av socialdemokraterna avskaffade FoU-avdragen återinförs. Skatteoch valutaregler måste, som Rune Rydén nyss mycket riktigt påpekade, förändras så att bl.a. utländska forskares verksamhet vid svenska företag och läroanstalter underlättas. Av avgörande betydelse för viljan att satsa på forskning och utveckling är det näringspolitiska klimatet i vårt land. Exempelvis den senaste höjningen av förmögenhetsskatten får närmast förödande verkningar. En attack på skattekomplexet och ett undanröjande av fondsocialismen är mycket angelägna åtgärder för att förbättra innovationsklimatet i vårt land. För svensk industri är det en livsnödvändighet att kunna följa den internationella forskningen och snabbt anpassa och vidareutveckla sin produktionsapparat till produkter och metoder framtagna i andra länder. Det är därför viktigt att vi vid sidan av en bred och även djup grundforskning vid våra universitet och högskolor har forskningsinstitutioner — privata eller halvstatliga — som ligger väl framme på olika områden. Det är minst lika angeläget att det internationella utbytet underlättas genom att den svenska forskningen får ekonomiska förutsättningar att betala utländska forskare marknadsmässiga löner när de arbetar i Sverige. Det svenska skattesystemet — med sina höga marginalskatter — är ett i det närmaste oöverstigligt hinder för att knyta utländska forskare till oss. Här måste omedelbara åtgärder vidtas, om inte svenskt näringsliv skall komma på efterkälken eller — vilket redan skett i några fall — flytta hela eller delar av sin forskningsverksamhet utomlands. En viktig förutsättning för ett långsiktigt FoOU-arbete inom företagen är en tillfredsställande lönsamhet. Om de tillgängliga finansiella resurserna krymperi ett företag är det sannolikt att de mest långsiktiga aktiviteterna först får stryka på foten, varigenom den bas som företagen skall stå på i framtiden försvinner. De skatter och andra pålagor som den socialdemokratiska regeringen under kort tid lagt på företagen begränsar deras möjligheter att anslå medel till forskning och utveckling. De mindre företagen spelar en mycket viktig roll för teknikförnyelsen i industrin. Detta gäller i första hand de företag som startas för att exploatera ny teknik. Etablering av nya högteknologiföretag har ökat i Sverige, men brist på riskkapital kan dock göra det svårt för företagen att utvecklas. Tillkomsten av speciella riskkapitalföretag och OTC-listan har visserligen underlättat kapitalanskaffningen, men ett nytt skattesystem med lägre marginalskatter samt ändrade regler för kvittning av underskott i en förvärvskälla mot överskott i en annan förvärvskälla är angelägna åtgärder för att öka utvecklingsinsatserna hos de mindre industriföretagen. Regeringens omotiverade åtgärd att avskaffa de särskilda forskningsavdragen kommer att allvarligt försämra industrins möjligheter att expandera sin FoU-verksamhet. Vi moderater anser det ytterst angeläget att de särskilda forskningsavdragen, som nu börjar införas i allt fler industriländer, ånyo kan komma företagen till del. Selektivt FoU-stöd leder ofta till felinvesteringar och misshushållning med tillgängliga FoU-anslag. Selektiva stöd från STU, Industrifonden m.fl. organ är mindre lämpliga än det generellt verkande särskilda FoU-avdraget. Ansökan om och fördelning av stöd är samhällsekonomiskt dyrbart, bl.a. genom att projekten försenas jämfört med om tillräckliga finansiella resurser kunde avsättas direkt inom företagen. Risken är uppenbar att man bara premierar ”säkra” projekt, dvs. sådana som är tillräckligt konkreta och konventionella för att kunna beskrivas för och bedömas av utomstående. Vi anser att det särskilda FoU-avdraget skall återinföras och finansieras genom neddragning av de resurser som tilldelas Industrifonden, STU och de regionala utvecklingsfonderna. STU har emellertid gjort en värdefull insats genom att finansiera verksamhet inom flera nya tekniska områden. STU:s anslag har i stor utsträckning fått fylla tomrummet efter det tekniska forskningsråd som en gång fanns. Därmed har dock bedömningen av forskningsprojekt i mindre grad kommit att göras av forskare. Ett nytt forskningsinriktat organ inom STU föreslås nu inrättas. Enligt propositionen om forskning skall stöd till forskningsprojekt om sammanlagt 20 milj.kr. i framtiden avgöras efter rekommendation från detta forskarsammansatta råd med en från STU fristående huvudsekreterare. Rådets uppgift förutsätts alltså bara vara rådgivande. Dessutom utgör 20 milj.kr. endast en liten del av STU:s anslag till forskning. Det vore enligt vår uppfattning en styrka om huvuddelen av anslagen till teknisk forskning i stället fördelades av ett forskningsråd. Den konstruktion med ett speciellt organ inom STU som regeringen har föreslagit bör därför — som vi anför i reservationen nr 1— ersättas med att ett självständigt tekniskt forskningsråd inrättas för att i STU:s ställe fördela medel till teknisk grundforskning. Regler för sammansättning, arbetsformer etc. bör svara mot dem som gäller för redan befintliga forskningsråd. Finansieringen av forskningsarbetet inom teknisk fakultet sker i dag i alltför hög grad över STU. Dels låser detta STU:s resurser, dels innebär det onödiga kostnader och problem när forskningsanslag som automatiskt borde vara tillgängliga för institutionerna måste sökas externt. Det vore avgjort bättre om dessa forskningsmedel gick över utbildningsdepartementets anslag. Medel till det av oss föreslagna rådet, 70 milj.kr., bör sålunda, som vi beräknar i reservationen nr 3, anvisas under denna huvudtitel. STU har expanderat kontinuerligt sedan starten 1969. En översyn av STU:s verksamhet genomfördes i slutet av 1970-talet. STU:s administrationskostnader, även som andel av totalbudgeten, har fortsatt att öka och överstiger nu motsvarande kostnader inom t.ex. de naturvetenskapliga och medicinska forskningsråden. En ny översyn av STU:s organisation och verksamhet är därför motiverad. Bildandet av ett fristående tekniskt-vetenskapligt forskarråd enligt vårt förslag aktualiserar dessutom hur den resterande delen av STU:s verksamhet skall organiseras. Under delprogrammet Industriservice anslås via STU medel för diverse regionalt anknutna projekt. Huvuddelen av denna verksamhet skulle kunna utföras av fristående konsultbolag eller av näringslivets egna branscher och regionala organisationer. Projekten saknar den direkta anknytning till allmän forskning och teknikutveckling som bör finnas om finansiering med offentliga anslag skall vara motiverad. Dessa synpunkter följer vi upp i reservation 8. Den översyn som vi nu utan dröjsmål vill få till stånd skall syfta till att STU klart skall skiljas från de frågor som gäller teknisk grundforskning och att verkets roll i förhållande till industrin skall vara stödjande — icke styrande! I propositionen uttalar industriministern att statens finansieringsandel för kollektiv forskning skall dras ned till 40 20. Under ärendets beredning i utskottet har Industriförbundet i en skrivelse påpekat att det blir de mindre företagen som riskerar att förlora mest på denna förändring. Detta är ett allvarligt memento för statsmakterna. Liksom folkpartiet anser vi att en i princip lika fördelning av finansieringen mellan staten och industrin bör vara regel även i fortsättningen — detta anför vi i reservation 10. Denna ordning har också rekommenderats av STU och svarar bättre mot de hävdvunna regler som finns på detta område. På ytterligare en punkt har vi riktat kritik mot medelsfördelningsprinciperna bland propositionsförslagen. Det gäller medel till flygteknisk forskning. I reservation 7 understryker vi det nära samband som det även talas om i propositionen, nämligen mellan den civila och den militära flygtekniska forskningen. Detta motiverar att medelsfördelningen för denna sektor i sin helhet sker på departemental nivå. Regeringen kan därvid utnyttja de experter som finns hos olika instanser och sålunda få bästa möjliga underlag för de komplicerade bedömningar som det kan bli fråga om. På alla dessa punkter som jag nu tagit upp bör alltså riksdagen uttala sig för avvikelser från de organisatoriska riktlinjerna i propositionen. Till sist skall jag ta upp frågan om forskningsverksamheten vid Ranstadsverket, där utskottsmajoriteten förordar en avvikelse från vad regeringen har föreslagit. Det utvecklingsarbete som hittills har bedrivits vid Ranstadsverket innebär bl.a. att förgasningsprocesser har studerats för utvinning av oljeinnehållet i alunskiffern. Vidare har utvinning av metaller bearbetats med hydrometallurgiska processer. Inom båda dessa områden har vid Ranstadsverket kommit att utföras banbrytande insatser inom för Sverige nya teknikområden under uppbyggande av en unik kompetens. Med hänsyn till denna utveckling och det faktum att staten hittills har lagt ned drygt en halv miljard kronor i Ranstad, kan det inte anses rimligt att skingra de anläggningstillgångar, den tekniska expertis, kompetent personal och resurser i övrigt som byggts upp under en följd av år. EK 81 anser att staten inom ramen för tillgängliga energiforskningsmedel bör stödja ett fortsatt utvecklingsarbete när det gäller s.k. slaggande förgasning för utvinning av fossilt bränsle och att staten inom ramen för tillgängliga mineralforskningsmedel bör stödja fortsatta rekultiveringsförsök i Ranstad. Det är angeläget att nödvändiga medel reserveras för uppföljning och utvärdering. Stora miljövinster för landet kan här finnas att hämta genom fortsatt utveckling av denna teknik. Näringsutskottet anser att de befintliga resurserna i form av anläggningar och kompetens som finns vid Ranstadsverket bör utnyttjas för fortsatta forskningsoch utvecklingsinsatser. Denna uppfattning ligger helt i linje med vad riksdagen uttalade som sin mening till regeringen för omkring ett år sedan. Utskottet anser därför, till skillnad från energiministern, att en viss forskningsoch utvecklingsverksamhet inom området förgasning bör drivas vidare under åtminstone den närmaste treårsperioden. Inom området våtkemisk metallutvinning torde en fortsatt verksamhet kunna bedrivas med klart affärsmässiga utgångspunkter. Vidare har bolaget att förvalta vissa fastigheter. Ett enhälligt utskott fastslår att staten har ett långsiktigt ansvar för återställningsarbetena i Ranstad. Jag vill i det sammanhanget understryka detta och samtidigt upprepa vad jag flera gånger tidigare anfört i motioner och här från talarstolen, nämligen att verksamheten skall tillgodose alla de krav som naturvårdsmyndigheterna ställer. Ett oeftergivligt krav är att förhindra påverkan av Hornborgasjön. Enbart den aspekten motiverar, herr talman, ett statligt forskningsengagemang i området under lång tid framöver. Det är sålunda med tillfredsställelse som jag konstaterar att utskottsmajoriteten har kommit fram till att riksdagen nu skall begära av regeringen att den verkar för en fortsättning av verksamheten vid Ranstad i enlighet med vad näringsutskottet har anfört i sitt betänkande. Herr talman! Jag ber därför att på denna punkt få yrka bifall till utskottets hemställan. I övrigt yrkar jag bifall till samtliga moderata reservationer som fogats till näringsutskottets betänkande 45.
Herr talman! Näringsutskottets betänkande nr 45 om forskning behandlar två stora forskningssektorer, nämligen STU och energiforskning. Tidsperspektivet är tre år. Det är inte möjligt att på 15 minuter göra en fullständig och rättvisande genomgång av betänkandet och de olika meningar som framförs, utan det blir ett axplock som förhoppningsvis skall stämma väl med den heltidsbild som en mer inträngande analys skulle ge. Forskning och utveckling är något av ett roder, med vilket vi efter bästa förmåga söker styra mot en så positiv framtid som möjligt. Alla vill vi genom forskningsoch utvecklingsarbete skaffa oss den kunskap som behövs för att göra de rätta förändringarna och därmed skapa en god utveckling. Självfallet kommer de politiska målen och partiernas olika ideologiska synsätt att prägla de konkreta ställningstagandena. Det är inte svårt att i centerns reservationer spåra en stark vilja till decentralisering, hushållning och effektivisering i samklang med det ekologiska system som vi lever. Flertalet av de 31 reservationer som har fogats till betänkandet kan härledas till politiska åsiktsskillnader, där centralisering står mot decentralisering och varsamt brukande mot ett mera påtagligt förbrukande. Herr talman! Jag har velat göra detta enkla konstaterande för att fästa uppmärksamheten på att reservationerna inte i så hög grad följer högervänster-skalan utan mer de olika värderingar jag här skisserat. När det gäller STU:s verksamhet så stöder centern utskottsmajoriteten i förslaget att en teknisk forskningsrådsfunktion inrättas. Moderaterna vill här gå längre och inrätta ett fristående forskningsråd. Vi i centern anser att det finns övertygande skäl för att här skynda långsamt. Inget har framkommit som motsäger att den tekniska forskningsrådsfunktionen inom STU skall få avsedd positiv effekt. När det gäller resurstilldelningen till STU så har centern med oro konstaterat den minskade tilldelningen av resurser till stöd för teknisk utveckling hos de mindre företagen. Enligt centerns uppfattning är detta ett av STU:s viktigaste verksamhetsområden, som har stor betydelse för näringslivets utveckling och möjligheterna att nå målsättningen arbete åt alla. Det är i första hand i de små unga företagen som de nya arbetstillfällena skapas. Vi i centern föreslår därför att 50 miljoner per år flyttas från industrifonden till STU för att något förstärka STU:s resurser på detta område. Vi beklagar att inget annat parti förstått eller velat förstå vikten av denna åtgärd. Den praktiska tillämpningen har visat att storföretagen sällan utnyttjar lånemöjligheterna hos STU utom i de fall ett projekt inte når mognad och lönsamhet. I en tid med knappa resurser anser vi i centern att man måste ta konsekvenserna av detta och enbart erbjuda det stöd som företagen i regel efterfrågar, nämligen en projektförsäkring. Majoriteten har inte velat följa med ända fram, utan stannar för att bibehålla lånemöjligheterna parallellt med den nya formen av projektförsäkring. Vi tror att det i praktiken kommer att visa sig att centerns linje är den enda riktiga. När det gäller den kollektiva forskningen så har centern inte motsatt sig en successiv övergång till att kostnaderna fördelas med 40 96 på staten och 60 96 på företagen. Utskottsmajoriteten, i vilken vi ingår, är enig om att övergången måste ske i sådan takt att inte värdefull forskning försenas eller över huvud taget inte kommer till stånd. Vi beklagar att vi inte fick med oss utskottsmajoriteten på att flytta över pengar från industrifonden för att ge STU de resurser som krävs för det varsamma agerande i denna fråga som utskottet förutsätter. Herr talman! Jag övergår nu till energiforskningsprogrammet. Centern kan inte acceptera den nedskärning av energiforskningsprogrammet som regeringen föreslår. Det är framför allt på energianvändningssidan som vi i centern anser det synnerligen angeläget att ökade resurser satsas på forskning och utveckling. Vi är övertygade om att ekonomisk tillväxt förutsätter en allt effektivare energianvändning och en stadigt minskad tillförsel av energi. Denna bestämda slutsats grundar vi på det förhållandet att en uppgång i världsekonomin baserad på ständigt ökad energitillförsel kommer att förkvävas i olösliga miljöproblem och att en ökad energianvändning medför ökade energipriser, som också kommer att motverka eller förhindra en tillväxt. Centern föreslår en höjning av anslagen till forskning och utveckling med drygt 400 miljoner under treårsperioden. Vi kan göra detta inom ramen för de avgifter som tas ut i dag. Huvuddelen av den ökade satsningen går till energianvändning för bebyggelse. Det är fullt möjligt att under en tioårsperiod i det närmaste halvera energianvändningen för bebyggelse jämfört med den användning vi hade 1980. Jag talar då om energi i form av bränsle och elström. Den solenergi och övrig naturvärme som inte är med i dagens energibalans är inte heller medräknad i den tänkta energibalansen i början på 1990-talet. Energianvändning för transporter och samfärdsel är ett annat område som centern prioriterar. Vi måste snabbt komma till rätta med bilarnas stora utsläpp av bly och kväveoxider. Centern har i flera olika sammanhang under detta riksmöte redovisat tunga argument för att underlätta övergången till blyfri bensin och katalytisk rening av bilavgaserna genom att 5-10 96 etanol blandas in i bensinen. Jag skall inte ta kammarens tid i anspråk för att åter räkna upp alla argument för en omfattande produktion av etanol, baserad på inhemska jordbruksråvaror, men konstatera att det får effekter inte bara för miljö och försörjningstrygghet utan i hög grad också för ökad sysselsättning och förbättrad ekonomi. Centern har under flera år pläderat för en kraftfull satsning på solenergi. Vi har mött en begränsad förståelse från socialdemokrater och moderater. Ändå kan vi visa på en mycket intressant utveckling när det gäller plana solfångare. I en krympande värmemarknad är det ytterst angeläget att de energislag som hör framtiden till redan nu får en reserverad plats. Annars kommer vi genom kostbara investeringar i gårdagens teknik att förhindra en positiv utveckling. En konsekvent satsning på i dag bästa tillgängliga teknik för plana solfångare och årslagring av solenergi skulle inom en tioårsperiod vara en mycket lönsam ”solskenshistoria”. Jag är medveten om att många anser att vi i centern är alltför optimistiska när det gäller solenergin. Det var samma visa när vi pläderade för värmepumpstekniken 1980/81 och sade att den kunde ge lika mycket som den tänkta kolintroduktionen under 1980-talet. Ingen ville tro oss. Värmepumparna har dock fått sin chans. Utvecklingen har visat att centern hade rätt. Det kommer att bli samma sak när det gäller solenergi, om den får sin chans. Men tyvärr finns det starka krafter som vill förhindra detta. Min förhoppning är att sakargument och förnuft skall vinna, och då kommer centern återigen att få rätt. Biomassa är bildligt talat konserverad solenergi. Det är en värdefull tillgång med ett vitt användningsområde. Vi i centern menar att det är viktigt med ett samlat och långsiktigt grepp om forskningen avseende biomassa. Torven är en inhemsk energitillgång, men torvbrytning och eldning med torv är inte någonting som är problemfritt ur miljösynpunkt. Detta är motivet för att centern vill satsa mer resurser på att utveckla vyrmetanmetoden. Biotekniken är på snabb frammarsch. Vyrmetanmetoden bygger på principen att miljarder bakterier hjälper oss att frigöra torvens energi i miljövänlig metangas. Vi behöver inte gräva och störa djuroch växtliv. Vi kan få en utmärkt råvara för tillverkning av drivmedel, t.ex. syntetisk bensin. I skuggan av ett alltför stort kärnkraftsprogram och utvecklingshindrande elöverskott seglar vindkraftsutvecklingen i motvind. Vi i centern anser det viktigt att vindkraftsteknikens utveckling drivs med kraft. Även om det har en begränsad betydelse för vår energiförsörjning under de närmaste åren, är det ur industriell synpunkt viktigt att Sverige är med vid vindkraftens frontlinje. Hade vi inte haft en reasituation för elström, skulle det även rent kommersiellt ha varit mycket intressant redan nu. Det finns enligt centerns uppfattning goda skäl att stimulera byggandet av små vindkraftverk. Dessa bör få samma stöd som små vattenkraftverk. Den småskaliga produktionen har flera fördelar. Därmed ökar vår försörjningstrygghet, och ägandet och det tekniska kunnandet sprids. På sikt kan det bli en sund konkurrensfaktor. Enligt centerns uppfattning finns det ingen anledning att satsa forskningspengar på kärnkraften i större utsträckning än vad som krävs för att begränsa säkerhetsriskerna vid drift beträffande den kärnkraft som vi i enlighet med folkomröstningen skall ha kvar till år 2010 samt på forskning kring avveckling och slutförvar. Dessa forskningspengar skall dock i sin helhet tas ur kärnelsproduktionen och inte belasta de anslag som vi i dag diskuterar. Moderaterna tycks helt ha fångats av kärnkraftens i och för sig fascinerande teknik, liksom människor en gång i tidernas begynnelse var fångna av tanken att bygga ett torn till himmelen — Babels torn. Liksom det för våra anfäder inte kom något gott ur deras strävan att bygga ett torn till himmelen, kommer inte heller vi att ha några fördelar av försöken med att — bildligt talat —- flytta ned solen på jorden. Herr talman! Det finns endast en säker kärnkraftsreaktor som vi kan dra nytta av, och det är solen. Vår Herre sköter om den reaktorn och svarar för såväl drift som slutförvar. Vår mänskliga uppgift är att ta till vara den fina energi som solen ger oss tusenfalt mer än vi behöver. Det är en långt enklare, men inte mindre stimulerande, uppgift än att bygga nya kärnkraftssolar på jorden. Nyttjandet av solenergin står i samklang med naturen, men kärnkraften är ett våldförande på naturen. Inget parti som vill visa rimligt ansvar för kommande generationer kan se kärnkraften som framtidens energi. Det är ett enigt utskott som stryker under vikten av att staten tar sitt fulla ansvar för återställningsarbetena i Ranstad. Vi i centern noterar med tillfredsställelse att utskottet därmed helt sluter upp bakom den linje som redovisas i centermotionen 1038. Saken blir inte sämre av att utskottet har konstaterat att regeringen har precis samma uppfattning. Det är då ganska logiskt att inte några ytterligare åtgärder behövs med anledning av vad som sägs i denna del av motionen. När det gäller processutvecklingen i Ranstad kör däremot utskottsmajoriteten hänsynslöst över både regeringen och verkligheten. Det är faktiskt mycket anmärkningsvärt att utskottsmajoriteten inte har tagit någon hänsyn till realiteter. Man har helt hängett sig åt ett olyckligt önsketänkande. Herr talman! Jag vill därför speciellt yrka bifall till centerns — och regeringens skulle man kunna säga — reservation nr 30 i det betänkande som vi nu behandlar. Vi i centern vill självfallet så långt som möjligt utnyttja de resurser som lagts ned i Ranstad. Därför kräver vi i reservation 31 att frågan om alternativ användning av Ranstad utreds. Vi pekar bl.a. på vikten av att utnyttjandet av i området ingående skogsoch åkermark aktiveras. Det enhälliga beslutet om återställning och reparation av de skador som uppstått i Ranstad borde i logikens namn utgöra en gemensam grund för den utredning som centern föreslår. Men utskottsmajoriteten är fixerad vid en död teknik, som kommer att få negativa effekter för miljö och natur. Vi i centern noterar med tillfredsställelse ett par andra framgångar. Ett enigt utskott betygar vikten av en fristående utvärdering av det statliga stödet till forskning och utveckling på energiområdet. Det är ett förnuftigt beslut som utskottet föreslår att riksdagen skall fatta. Energiforskningsnämnden garanteras oförändrade verksamhetsmöjligheter under den kommande treårsperioden. Jag hoppas att regeringen tar justeringen av dess förhastade och dåligt underbyggda förslag i denna fråga med jämnmod och fullföljer intentionerna i utskottets skrivning, fullt ut. Jag vill också till riksdagsprotokollet notera utskottets positiva behandling gengastekniken. Det är tillfredsställande att utskottet förutsätter att ytterligare resurser för denna utveckling skall kunna frigöras. Herr talman! Det finns självfallet mycket mer i näringsutskottets betänkande om forskning som borde belysas och kommenteras. Men med hänsyn till kammarens arbetssituation skall jag avsluta detta anförande med att yrka bifall till alla reservationer i detta betänkande där P.-O. Erikssons och mitt namn finns med.

Herr talman! Det svenska energisystemet genomgår f.n. en kraftig omvandling. I de riktlinjer för energipolitiken som riksdagen antog våren 1981 angavs som mål att användningen av olja skulle minska med 12 miljoner ton per år fram till år 1990. Den utveckling som skett sedan detta beslut togs pekar i riktning mot att målet också kommer att nås. Förverkligandet av 1981 års beslut kan dock bara betraktas som en etapp på vägen. Ytterligare åtgärder blir nödvändiga på 1990-talet för att bringa ned oljeberoendet till ännu lägre nivå. Vidare har riksdagen beslutat att kärnkraften skall avvecklas år 2010 samt att ingen av de fyra orörda huvudälvarna i Norrland skall byggas ut för energiproduktion. Som också påpekades i regeringens proposition inför 1981 års beslut innebär detta sammantaget att vi i början av 2000-talet måste basera vår energiförsörjning på sådana energikällor som f. n. används marginellt eller inte alls. Det är ett omfattande och viktigt mål att arbeta mot. Det är i detta perspektiv man måste se på energiforskningen och dess vitala betydelse för landets ekonomi och fortsatta välstånd. Energiforskningen har därför de senaste tio åren haft en prioriterad ställning. Under denna tid har riksdagen antagit tre treårsprogram för energiforskningen. Det första programmet antogs av riksdagen 1975. Men det var först i och med att riksdagen beslutade om de två följande programmen som anslagen lyftes upp på en hög nivå. Räknat per invånare har Sverige under denna tid satsat mer än något annat land på forskning och utveckling beträffande nya och förnybara energikällor. Framför allt inom områdena solvärme, vindenergi och biomassa har satsningarna i Sverige varit markant högre än någon annanstans. Herr talman! År 1981 tog riksdagen beslut om en ny myndighetsorganisation på energiområdet. Beslutet togs för att åstadkomma en effektivare och bättre samordnad organisation. De flesta myndigheter och andra organ som dittills verkat hade skapat eller fått väsentligen förändrade arbetsuppgifter i och med 1973 års oljekris. Den organisationen hade dock med tiden blivit alltmer splittrad. Ibland var ansvarsfördelningen oklar. Riksdagens beslut innebar att statens energiverk inrättades. Vid sidan av verket skulle den nya organisationen bestå av ytterligare två organ: oljeersättningsfonden, som skulle administrera statens stöd till investeringar i oljeersättande åtgärder, samt energiforskningsnämnden, som skulle handha långsiktiga och övergripande uppgifter för energiforskningen. Senare har riksdagen, efter förslag från den nuvarande regeringen och mot folkpartiets avstyrkan, beslutat att oljeersättningsfonden skall uppgå i verket. Energiforskningsnämndens uppgift har varit att bevaka forskningsfrågor av långsiktigt intresse inom hela energiområdet, att planera och lämna stöd till viss långsiktig forskning i vad gäller energitillförsel, att ansvara för programmet Allmänna energisystemstudier, frågor för och inriktning av fortsatt forskning och utveckling inom energiområdet samt en fortlöpande utvärdering av energiforskningen. Vi anser att de motiv som anfördes vid 1981 års beslut, för att lägga den långsiktiga energiforskningen utanför statens energiverk, i allt väsentligt fortfarande kvarstår. Det är anmärkningsvärt att regeringen så snabbt föreslår en ny organisation på detta område. Enligt vårt sätt att se har det inte framkommit några skäl som inte var kända vid 1981 års beslut för den organisation regeringen nu föreslår. Det finns heller inget som inträffat under tiden som motiverar ett sådant steg. Det är därför, herr talman, tacknämligt att näringsutskottet visar gott omdöme genom att ge regeringen bakläxa på denna punkt. I reala termer innebär regeringens förslag beträffande forskning på energiområdet en kraftig neddragning jämfört med föregående treårsperiod. Förslaget ligger ungefär på den nivå som energiforskningsnämnden bedömt som en miniminivå för kommande period. Enligt energiforskningsnämnden skulle denna miniminivå innebära ”en i förhållande till nuläget medvetet kraftigt sänkt ambitionsnivå på många områden vad gäller stöd till teknikutveckling, större försök och försöksanläggningar m.m.

För vår del anser vi i likhet med regeringen att det finns skäl att något minska resurserna för forskningsinsatser inom energiområdet, detta främst beroende på att tidigare verksamhet nu gett oss kunskap att hårdare prioritera insatserna till de mest angelägna och lovande områdena. Det saknas dock möjligheter att ur ett sådant perspektiv bedöma regeringsförslaget. I propositionen saknas helt ett övergripande strategiskt resonemang om vilka områden som nu bedöms som intressanta och därför bör prioriteras. Det är väldigt svårt att skapa sig en bild av vilka insatser som planeras. Det är endast ramarna för huvudprogrammet som anges. Det finns inga som helst delprogramsbelopp angivna. När det gäller huvudprogrammet teknikbevakning finns över huvud taget inget belopp angivet. Föredragande statsråd anser dock programmet vara av stor betydelse och föreslår att ansvaret för det förs över på statens energiverk. Frågan är dock: Skall energiverket klara programmet på sitt ordinarie anslag eller skall man tillföras nya pengar? Propositionen ger ingen vägledning i det avseendet. Det är orimligt att riksdagen skall ta ställning till energiforskningen på ett sådant diffust och klent underlag. Vi föreslår därför att riksdagen beslutar om ett forskningsprogram i huvudsak i enlighet med energiforskningsnämndens miniminivå. Vi tror på vårt håll mer på energiforskningsnämndens bedömning än på regeringens bedömningar på detta område. Herr talman! På två områden anser vi dock att detta förslag bör justeras. Det gäller för det första programmet Energiskogsodling, som bör utvidgas. För det andra anser vi beträffande en del insatser som rör alternativa drivmedel att man bör välja en annan nivå. Från många håll har det knutits förhoppningar till energiskogen som den nya energikälla som skall göra en fortsatt omfattande oljeersättning möjlig. Energiskogen hör, enligt vår uppfattning, till de mera lovande nya energikällorna, men den är samtidigt en av de mest osäkra. Det är därför angeläget att vi snärast skaffar oss ett omfattande och säkert underlag för att rätt kunna bedöma energiskogens potential och ekonomi. Vi bör försöka att snabbt komma fram till ett avgörande om att satsa på detta alternativ eller avfärda det. Mot den bakgrunden anser vi att insatser bör göras i enlighet med nämndens för energiproduktionsforskning nivå 4 för energiskogsodling. Det innebär att storförsökens omfattning kan fördubblas. Också inledande av försök med energiskogsbruk som en integrerad del av kommunal/industriell energitillförsel och ytterligare maskinutveckling inryms i detta program. Detta gör att förutsättningarna för omfattande introduktion av energiskog blir väsentligt bättre. Herr talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till de reservationer som undertecknats av folkpartiledamöter. I reservation 10, som berör finansiering av kollektiv forskning, säger vi nej till regeringens förslag när det gäller finansiering av kollektivforskning och ställer oss bakom den av STU rekommenderade ordningen. Reservation 11 berör näringsbidrag till innovatörer. I reservation 19 om energiodling kräver vi från folkpartiets sida större ekonomiska resurser för en kraftig utvidgning av programmet för odling av energiskog. Reservation 23, slutligen, behandlar forskning om alternativa drivmedel.

Herr talman! Jag skall i detta anförande enbart uppehålla mig vid energiforskningsdelen i detta betänkande. I övrigt är vi i stort sett överens om de förslag som har lagts fram. Jag vill till att börja med yrka bifall till reservation 6 av Jörn Svensson om forskning på varvsnäringens område. När det gäller energiforskning har det, som sägs i betänkandet, fattats beslut om flera treårsprogram, 1975, 1978 och 1981. Vi anser från vårt partis sida att detta har varit mycket bra för energipolitiken i Sverige. Vi har i skilda sammanhang haft mycken kritik att framföra mot socialdemokraternas energipolitik, men det första forskningsprogrammet, som introducerades av den socialdemokratiska regeringen 1975, var ett mycket framsynt och bra program. Det har också sedan visat sig att det har kunnat antas här i riksdagen gång efter gång med i stort sett samma inriktning under skilda majoriteter och skilda regeringar. Det har gett Sverige ett stort försprång på detta område. Vi ligger mycket långt framme internationellt sett när det gäller att känna till olika sammanhang inom energisektorn. Det är därför att beklaga att regeringen nu anser det lämpligt att kraftigt skära ned detta energiforskningsprogram. Det blir alltså ett avbrott i den tidigare utvecklingen, vilket vi djupt beklagar. Vi anser nämligen att det fortfarande finns mycket viktiga saker att hämta här, som dels skulle vara bra för vår egen energipolitik, dels skulle vara nyttiga för Sverige i övrigt när det gäller att slå sig fram på exportmarknader med olika energiformer, som skulle kunna användas i vår handelspolitik och på annat sätt. Vi har därför inte kunnat godta den föreslagna anslagsnivån. Vi har anslutit oss till energiforskningsnämndens förslag till nivå på medelsramen, som nämnden har angett vara ett ganska minimalt krav, där det ändå fordras vissa nedskärningar. Regeringen har i sitt förslag lagt sig t.o.m. under detta minimialternativ som energiforskningsnämnden föreslår, och det är absolut otillfredsställande. Vi har alltså inte kunnat godta regeringens förslag, utan har anslutit oss till energiforskningsnämndens medelsramsalternativ med smärre justeringar. I detta sammanhang har vi också varit kritiska mot ändringen av organisationsformens struktur, och vi ser med tillfredsställelse att en utskottsmajoritet har kunnat enas om att energiforskningsnämnden åtminstone under den närmaste treårsperioden skall fortsätta som ett självständigt organ. Jag tror att detta är bra för energiforskningen och energipolitiken i Sverige i fortsättningen. Jag skall, herr talman, inte i detalj tala om allt det som tas upp i betänkandet. Det är i linje med de förslag och de uppfattningar om energipolitiken som vpk tidigare har framfört, och det finns därför ingen anledning att på nytt dra upp vad som står om detta i betänkandet. Vi förenar oss med centerpartiet i fråga om en kraftigare betoning av solenergi och vindkraft. Vi anser att detta är viktiga områden som måste uppmärksammas mera. Jag vill säga ett par saker om de två reservationer som rör forskningen om fusionsenergi och om ny kärnteknik. Vi har tidigare i fråga om varje forskningsprogram framfört kritiska synpunkter, och vi har på nytt tagit upp dem i denna omgång. Vi anser således att när det gäller forskning om fusionsenergi, som man säger vara nödvändig för att hålla kontakt med utvecklingen i Europa, räcker det med de pengar som nu anslås över utrikesdepartementets område och att anslag från det svenska energiforskningsprogrammet inte skall utgå. Vi yrkar alltså avslag på detta anslag. Det är fortfarande mycket osäkert vad fusionsforskningen kommer att ge, och det finns viktigare saker att skaffa pengar till i dagsläget än att lägga ned dem på fortsatt fusionsforskning. Vi godtar däremot anslaget över utrikesdepartementet, för att man skall kunna hålla kontakt med EG och känna till vad som händer där. Detsamma gäller den forskning som redovisats under rubriken Ny kärnteknik i delprogrammet. Vi har alltid varit kritiska mot forskning om ny kärnteknik, och vi kan inte se någon som helst anledning till att vi i Sverige i fortsättningen skall forska om nya reaktortyper, nya kärnenergiprocesser, osv., eftersom vi har ett beslut om att kärnkraften skall avvecklas. Däremot är det självklart att vi behöver fortsatt forskning om kärnsäkerhet och annat som hör ihop med säkerheten i och driften av våra kärnkraftverk. Det är vi naturligtvis villiga att satsa pengar på, men då skall det också redovisas under en sådan rubrik. Men vi skall inte ha någon forskning om bridreaktorer, toriumprocesser, etc. i den svenska forskningen om energin. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till alla de reservationer inom energidelen av betänkandet som upptar mitt namn.

Herr talman! Det avsnitt av regeringens proposition om forskning som berör arbetsmarknadspolitiken bygger på samma ideologiska grundprinciper och samma politiska målsättningar som f.ö. präglar hela den ekonomiska politiken. Man understryker behovet av ökad forskning om de olika faktorer som påverkar arbetskraftsutbudets sammansättning och arbetskraftens rörlighet, liksom effekten av olika åtgärder som påverkar utbudet och underlättar arbetskraftens anpassning till de nya krav som industrin ställer. Huvudinriktningen i propositionen liksom i betänkandet är ökad forskning för att anpassa individen till de nya strukturella förändringar som präglar industrins utveckling i vad gäller ökad rörlighet och utbildning men också i vad gäller arbetstiden. Arbetsmarknadspolitiken uppfattas som en integrerad del av den ekonomiska politiken med huvudsaklig uppgift att dämpa konflikter mellan olika mål för den allmänna ekonomiska politiken. Arbetsmarknadspolitiken blir ett instrument som underlättar den ekonomiska politikens förverkligande och det utan att man ifrågasätter den nuvarande ekonomiska maktstrukturen. Man strävar i stället till att genom intensifierad forskning på området underlätta samhällets och individens anpassning. Därigenom förstärks den nuvarande ekonomiska maktstrukturen.

Herr talman! I sällsynta stunder av visionär klarsynthet har socialdemokratin sagt att den ekonomiska makten i samhället ligger utanför den politiska beslutsprocessen.

Låt oss också utgå ifrån att det som produceras i samhället inte alltid sammanfaller med de egentliga behov som finns utan att produktionen i första hand dikteras med vinstbegäret som utgångspunkt. Behov skapas genom delvis mördande reklam och genom väl utvecklade marknadsföringsmekanismer. Det genomkommersialiserade samhället vittnar om det. Med detta som utgångspunkt måste man dra slutsatsen att produktionen i dag genomsyras av de värderingar och återspeglar den idémässiga värld som präglas av det maktcentrum som bestämmer dess villkor och utformning. Enligt vårt partis uppfattning är den största bristen i den framlagda propositionen att den utgår ifrån att produktionen som sådan i sig är positiv. Vidare utgår den från att detta gott kan bestämmas också i fortsättningen av samma krafter som i dag. Slutligen har man ingenting att erinra emot den idémässiga värld och de värderingar som präglar själva produktionens innehåll. Vårt parti anser dessutom att den framtida arbetsmarknaden och den framtida produktionen liksom sysselsättningen bör ses i relation till de nya krav som utvecklingen ställer framför allt på arbetarrörelsen. Naturen sätter numera bestämda gränser för våra fysiska aktiviteter både i form av miljöförstöring och i form av begränsade råvaruresurser och energi. Det är ytterst nödvändigt med ökad forskning kring frågor om hur våra numera begränsade resurser skall användas i en produktion som utgår från människornas egentliga behov och sammanfaller med och genomsyras av arbetarrörelsens ideologiska värderingar och människosyn. Tyvärr bygger hela propositionen om forskning på ett avancerat klasssamarbete där arbetare, arbetsköpare och statsmakt förutsätts ha identiskt lika intressen. Med det, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer.

Herr talman! Jag vill hänvisa till de viktiga synpunkter på arbetsmarknadsforskning som framförs av utskottsmajoriteten i arbetsmarknadsutskottets betänkande 1983/84:17. Utöver detta vill jag framhålla följande. Såväl i proposition 107 som i betänkandet hänvisas till ett kommande betänkande från delegationen för arbetsmarknadspolitisk forskning, EFA. Detta betänkande är nu klart och överlämnades den 28 maj till arbetsmarknadsministern. Det har rubriken Arbetsmarknadspolitik under omprövning . Där redovisas och tolkas resultatet av den arbetsmarknadspolitiska forskning som bedrivits inom ramen för EFA:s verksamhet under senare år. Mycket talar enligt betänkandet för att arbetsmarknadspolitiken nu står inför en period av ifrågasättande och omprövning. Samtidigt framhålls betydelsen av att forskningen kring arbetsmarknadspolitiken får en bred inriktning och omfattar både direkta utvärderingar av den bedrivna arbetsmarknadspolitiken och forskning om arbetsmarknadens sätt att fungera. Detta betänkande kommer nu, herr talman, att i vanlig ordning remissbehandlas. Som framförs såväl i propositionen som i arbetsmarknadsutskottets betänkande kommer slutlig ställning att tas till den framtida arbetsmarknadspolitiska forskningen efter denna remissbehandling. Vi kommer alltså inom en snar framtid att ånyo få behandla de viktiga frågorna om forskning på arbetsmarknadsområdet. Med hänvisning härtill, herr talman, yrkar jag bifall till arbetsmarknadsutskottets betänkande 17 och avslag på de tre reservationerna.
Herr talman! I en reservation som behandlar den arbetsmarknadspolitiska forskningens organisation begär moderata samlingspartiet att 10 milj.kr. överförs från arbetarskyddsfonden till forskningsrådsnämnden för att finansiera arbetsmarknadsinriktade forskningsprojekt vid högskolorna. Vårt förslag skall ses mot bakgrund av vår principiella syn på det angelägna i att beskära sektorsforskningen till förmån för en friare forskning vid landets högskolor. Dessa principiella tankar har tidigare i debatten väl utvecklats och motiverats, varför jag, herr talman, med tanke på kammarens arbetssituation endast yrkar bifall till moderata samlingspartiets reservation, som finns fogad till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 17.

Herr talman! Moderata samlingspartiet har i sitt besparingsprogram även tagit upp besparingar inom byggnadsforskningsprogrammet. Vi anser att reservationsanslaget till byggnadsforskning för budgetåret 1984/85 skall uppgå till 74 milj.kr., vilket innebär en minskning med 40 milj.kr. i förhållande till regeringens förslag. Moderata samlingspartiet anser att byggnadsforskningen bör kunna integreras i högskolans ordinarie verksamhet. Samtidigt bör byggforskningsrådet på sikt avvecklas, och ansvaret för den verksamhet rådet bedriver bör överflyttas på andra huvudmän och då främst högskolan. Vi anser även att ansvaret för den tillämpade forskningen i större utsträckning än hittills bör åvila byggbranschen. Det medför att verksamheten vid statens institut för byggforskning skall granskas med utgångspunkten att institutets skattefinansierade verksamhet skall överföras till annan huvudman. Detta kan bl.a. ske genom att institutet utökar sin uppdragsverksamhet, samtidigt som möjligheterna att överföra uppgifter till högskolorna analyseras. Målet är att öka uppdragsverksamheten och på sikt avveckla statens engagemang i byggforskningsinstitutet. I vad gäller anslag till lån för experimentbyggande anser vi i moderata samlingspartiet att det preliminära anslaget om 34 milj.kr. är för högt. De reserverade medlen uppgår till 22 milj.kr. Eftersom detta är ett stort belopp och en annan inriktning av verksamheten bör ske, kan utan olägenhet en anslagsminskning göras. Vi föreslår därför att lån till experimentbyggande fastställs med ett reservationsanslag av 12 milj.kr. för budgetåret 1984/85.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

Herr talman! Det är givetvis inte någon rangordning inom detta forskningsblock som har lett till att bostadsutskottets betänkande har hamnat sist, och det är heller ingen sidovördnad från min sida mot sakfrågan att jag nu avstår från att ställa till någon större debatt. Frågorna är ju delvis behandlade tidigare, och ståndpunkterna är klart redovisade i det betänkande, nr 31, som bostadsutskottet har framlagt. Herr talman! Med hänvisning till detta ber jag att få yrka bifall till bostadsutskottets hemställan i dess helhet.